Fru talman! Gudrun Brunegård har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att kommande sommar ge besöksnäringen rimliga planeringsförutsättningar och Sveriges familjer möjlighet till kulturupplevelser under smittsäkra förutsättningar i stora temaparker med sittplatser utomhus. Coronapandemin påverkar hela samhället. De restriktioner och allmänna råd som införts med anledning av covid-19 har medfört negativa ekonomiska konsekvenser för bland annat kultursektorn och besöksnäringen och lett till att tillgången till kulturupplevelser har begränsats kraftigt. För att underlätta planeringen av evenemang har regeringen nyligen lagt fram ett förslag om införande av ett stöd till arrangörer av evenemang som innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken om evenemanget inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner för evenemang med anledning av spridningen av covid-19. Det nya evenemangsstödet är en av de åtgärder regeringen avser att vidta i enlighet med riksdagens tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag om ett garantistöd till kultur och idrott. Regeringen har sedan tidigare tillfört särskilda krisstöd till kulturområdet utöver de generella stöden för jobb och företagande. Krisstöden har varit av stor betydelse och har bidragit till att dessa verksamheter har kunnat överleva. Regeringen strävar efter att så snart som smittläget tillåter kunna öppna upp samhället mer. Vi har under hela krisen varit tydliga med att grundlagsfästa fri och rättigheter inte ska begränsas längre än nödvändigt. Regeringen följer utvecklingen löpande och har också en tät dialog med berörda aktörer inom kultursektorn, idrottsrörelsen, det civila samhället och besöksnäringen. I februari remitterade regeringen förslag om ett nytt regelverk för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Regelverket innefattar olika deltagartak beroende på om evenemanget hålls inomhus eller utomhus och utgör tillsammans med Folkhälsomyndighetens kommande föreskrifter viktiga verktyg för en stegvis återöppning. Folkhälsomyndigheten har också inkommit med förslag på hur en stegvis ökning av deltagarantalet skulle kunna se ut utifrån olika nivåer, baserat på smittspridningen i samhället och belastningen på sjukvården. Den 22 april meddelade regeringen att man avvaktar med att gå fram med det första steget med nya regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Folkhälsomyndighetens inrådan. Folkhälsomyndigheten bedömer att dessa regler preliminärt kan träda i kraft i mitten av maj. Även detta förutsätter dock att det epidemiologiska läget tillåter det vid den tidpunkten.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby utses år efter år till det främsta besöksmålet för turister med barn. Det är dessutom navet i en omfattande besöksnäring som påverkar hela norra Kalmar län, stora delar av Jönköpings län och även Östergötland. Hundratals företag i området bygger hela sin ekonomi på de intäkter som de får under de tre sommarmånader när en halv miljon besökare behöver nattlogi och någonstans att äta och vill besöka något annat trevligt besöksmål när de ändå är i Småland. Det gäller även en del små butiker och lite större butiker. Statsrådets svar innehåller två olika spår. Det handlar bland annat om det stöd som regeringen ger till utsatta branscher. Det har mycket riktigt lindrat effekterna och hjälpt många företag att överleva. Men det träffar inte helt och hållet rätt. Effekterna av förra sommarens restriktioner ledde till att Polismyndigheten gjorde en övertolkning av restriktionerna, och Astrid Lindgrens Värld stängde efter att ha hållit öppet i bara elva dagar. Det påverkade hela bygden. Besöksnäringen påverkades inte så mycket och med ett så stort tapp i någon annan kommun i hela Sverige. Då var det en föga tröst att man vann det överklagande som man gjorde till förvaltningsdomstolen om Polismyndighetens beslut. Då var skadan redan skedd. Många av dessa företag som är beroende av Astrid Lindgrens Värld får sina företagsstöd beräknade på intäkterna under vårmånaderna, och det var många som fick mycket små belopp. Det krisstöd som Astrid Lindgrens Värld fick som kultursektor dämpade deras förluster så att de hade möjlighet att övervintra. Men om det saknas tydlighet kan det fortsätta att påverka kringnäringarna för en lång rad andra företag i bygden. Då kommer jag in på det andra spåret. Vi är måna om att smittspridningen inte ska öka. Men när Folkhälsomyndigheten bedömer att sittande kulturaktiviteter utomhus har den lägsta risken för smittspridning ger det i kombination med regeringens besked i förra veckan en rimlig planeringsgrund. Men det finns fortfarande oklarheter. Astrid Lindgrens Värld är en teaterpark. Man har sju scener som är utspridda på ett område som motsvarar 22 fotbollsplaner. I samråd med länsstyrelsen planerar man nu för att öppna dessa scener där man kommer att kunna ha anvisade platser för respektive sällskap med smittsäkra avstånd. Men det är två av scenerna, för Villa Villekulla och Katthult, som är byggda för 2 000 sittande åskådare. Där skulle man mycket väl kunna ha fler grupper med upp till 600 personer sammanlagt och ändå kunna hålla goda avstånd mellan platserna. För vad säger att det är just 500 som är den optimala avvägningen? Dessutom hamnar Astrid Lindgrens Värld mellan två olika regelverk. Om man jämför med nöjesparkerna görs beräkningen per kvadratmeter. Men de 180 000 kvadratmeter som Astrid Lindgrens Värld har tas inte med i beräkningen, utan man räknar utifrån antalet scener. Jag undrar om statsrådet i kommande uppdateringar av restriktionerna kan låta exempelvis länsstyrelserna göra bedömningar utifrån varje enskild verksamhets förutsättningar.
Fru talman! Jag tackar Gudrun Brunegård för denna fråga. Jag vill börja med att säga att jag verkligen delar den oro som riksdagsledamoten uttrycker för dessa verksamheter och är också mån om verksamheterna. Om man tar Astrid Lindgrens Värld som exempel är det helt klart ett besöksmål som har en enorm betydelse för lokalsamhället. Och jag vet att det var en väldigt tuff sommar förra sommaren. Jag ska börja med restriktionerna. Det har varit en ganska trixig resa från att vi hade den gamla ordningslagen som gjorde att det slog väldigt olyckligt förra sommaren. Jag tror att vi alla är överens om att det inte var verksamheternas förutsättningar att hålla avstånd som det handlade om utan vilka verksamheter som då fanns med i regleringen i ordningslagen. Sedan har pandemin tyvärr också fortsatt skölja över vårt land. Vi har haft en andra våg och en tredje våg, vilket har gjort att det träffsäkra regelverket ännu inte har kunnat komma på plats. Vi har nästan dagligen kontakt med Folkhälsomyndigheten från regeringens sida så att vi så snabbt som möjligt ska kunna ta detta beslut. Det som har hänt sedan jag lämnade detta svar till Gudrun Brunegård är att regeringen förra veckan presenterade ett uppdaterat förslag på detta, där man har lyssnat in remissynpunkterna och tagit fram en ytterligare bestämmelse just för sittande publik utomhus. Där finns det möjlighet i enlighet med det första steget att ta emot upp till 500 personer. Jag vill också understryka att tanken med detta är att Folkhälsomyndigheten ska komplettera dessa deltagartak med föreskrifter som till exempel skulle kunna handla om avstånd mellan sittplatser och hur många man får sitta i sällskap. Det innebär de facto att en arenas eller en lokals beskaffenhet eller yta kommer att kunna påverka hur många man får ta in eftersom avståndskrav måste gälla. Sedan vill jag svara på Gudrun Brunegårds fråga. Det är klart att det finns väldigt många anläggningar som steg för steg kommer att kunna ta emot mer publik. Vi går förhoppningsvis åt det hållet nu i och med vaccinet, och jag tror att vi alla ser framför oss en sådan utveckling. Men detta är verkligen att betrakta som ett första steg och i en situation då det fortfarande är en väldigt stor smittspridning. Folkhälsomyndigheten har lämnat in förslag på vilka deltagartak som skulle kunna gälla vid tre olika nivåer på smittspridning. Och detta är alltså vad som skulle kunna gälla på den högsta nivån av smittspridning enligt Folkhälsomyndighetens förslag. Sedan ser vi nog alla framför oss hur vi steg för steg ska kunna ta ytterligare beslut för att öppna för mer och mer publik, i takt med vad smittläget tillåter. Jag vill också kommentera det här med vad Astrid Lindgrens Värld är. Det är ju en kombination av flera olika verksamheter. Det som kommer att hända när beslutet om de mer träffsäkra reglerna väl är taget är att restauranger i Astrid Lindgrens Värld kommer att regleras enligt restauranglagen. Teaterverksamheter kommer att falla inom ramen för publikreglerna. Men själva evenemangsparken kommer att lyda under samma regler som andra nöjesparker. Då kommer vi ifrån den olikhet som rådde förra året - att det handlade om hur man bedömer vilken typ av park det är. Som jag har uppfattat det som kommer att börja gälla kommer det att handla om olika regelverk för de olika delarna. Det tror jag blir bra - då hamnar vi i en mer logisk situation, och det blir inte för stora skillnader mellan olika delar av verksamheterna.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Framför allt den sista delen var väldigt klargörande. Jag talade med Astrid Lindgrens Världs vd i dag på morgonen. Där hade man bara uppfattat den del som handlar om teaterverksamheten och de olika scenerna. Man planerar naturligtvis för att ha en mindre publik vid de mindre scenerna för att det ska vara möjligt att fortsätta hålla ett bra avstånd så att alla besökare kan vara trygga. Däremot hade man inte uppfattat att det kommer att finnas möjlighet att kombinera de olika lagstiftningarna och regelverken. Det är ett väldigt välkommet besked. Man har upplevt att man har hamnat i kläm mellan olika regler, och så hamnar man i den minsta tratten, så att säga. Detta ger helt nya möjligheter till planering inför sommaren. Jag vill nämna ett exempel på hur illa det slog förra sommaren. Med väldigt kort varsel tvingades man stänga Astrid Lindgrens Värld, och det påverkade alla kringnäringarna. Jag vet att Vimmerby Camping tappade motsvarande 83 procent av sin inkomst på grund av detta. Det är inte lätt för nya företagare som entusiastiskt har tagit på sig ett stort uppdrag och vill göra något bra av det och plötsligt ser hela grunden dras undan. Men det som statsrådet säger nu ger större möjligheter att planera och kanske reparera lite grann av skadan från förra året. Jag vet att Astrid Lindgrens Värld förra året sa att de förluster som förra årets stängning förorsakade motsvarade den sammanlagda vinsten under en tioårsperiod. Det kommer att ta tid att reparera detta. Vi har en jättesvår situation. Vi är överens om att vi måste hantera pandemin med stor respekt och försiktighet så att vi inte överanstränger vårdsystemet och så att vi kan behålla en så frisk befolkning som möjligt. Där hamnar vi i avvägningen mellan den psykiska ohälsa som många upplever på grund av isoleringen och den evidensbaserade nytta som kulturverksamhet och kulturupplevelser ger, liksom friluftsupplevelser. Och kombinationen, med kulturupplevelser utomhus i den vackra småländska miljön, är ju väldigt bra. Jag vill återigen tacka statsrådet för de besked och tolkningar som statsrådet har gett utifrån diskussionerna i regeringen och med Folkhälsomyndigheten. Och jag vill avsluta, fru talman, med att hälsa statsrådet välkommen till Vimmerby och Astrid Lindgrens Värld när det lilla barnet är stort nog att uppskatta Pippi och alla de andra.
Fru talman! Tack, Gudrun Brunegård, för den inbjudan! Jag besökte själv Astrid Lindgrens Värld som barn, eller jag var väl i tidiga tonåren och hade mina småsyskon i släptåg. Jag tyckte också själv att det var väldigt roligt att vara där. Astrid Lindgrens Värld är ju en fantastisk miljö och har, som sagt, väldigt stor betydelse för den lokala besöksnäringen men också som arbetsgivare för väldigt många kulturskapare. Det är många inom svensk scenkonst som har tagit sina första steg på den typ av utomhusteatrar som Astrid Lindgrens Värld är ett väldigt fint exempel på. Gröna Lund är också ett sådant exempel. När det nya regelverket kommer på plats finns det en möjlighet för Gröna Lund att ha öppet på samma sätt. Regleringen avser personer per kvadratmeter yta när det gäller själva nöjesparken. Men även på Gröna Lund arrangeras ju konserter och liknande, och då gäller reglerna för publik. Jag vill återigen betona att smittläget fortfarande är väldigt allvarligt. Vi följer utvecklingen hela tiden, och jag hoppas verkligen att vi ska kunna sjösätta de nya reglerna så snart som möjligt. Det handlar ytterst om verksamheter som kan bedrivas smittsäkert, där vi vet att vi har arrangörer av både idrotts och kulturevenemang och även andra typer av publika sammankomster som är experter på att organisera och verkligen kan det här. Detta första steg ska inte ses som något stort steg mot en återöppning. Det kommer att innebära ganska begränsade möjligheter. Men det handlar nu om smittspridningen. Vi fortsätter nu med vaccineringen på samma sätt som vi har kommit igång. Våren och sommaren bär med sig värme. När vi tittar tillbaka på förra sommaren ser vi att vi då fick en ganska drastisk minskning av smittspridningen. I så fall hoppas jag självklart att vi ska kunna ta ytterligare steg. Jag vill också kommentera det som Gudrun Brunegård talar om och som jag tycker är så viktigt: långsiktigheten i återhämtningsarbetet. Regeringen tillsatte före jul en återstartsutredning för kulturen, och jag vet att flera större kommuner också har gjort det, bland annat Stockholm. Syftet är att titta på vilka insatser som krävs för att kultursektorn ska kunna både återstarta och långsiktigt återhämta sig samt naturligtvis utvecklas på sikt. Jag säger i alla olika sammanhang att det är så viktigt att vi politiker av alla olika färger nu inser detta behov. Vi kommer att behöva stötta kulturen, och säkert många andra branscher också, under ganska lång tid framåt. Tyvärr ser vi hur kulturskapare lämnar sektorn, egenföretagare har det väldigt svårt och institutionerna kämpar hårt. Jag tror och hoppas att det kommer att finnas ett enormt sug efter att ta del av livekultur igen. Vi är nog många som har sökt oss till litteraturens värld, till den strömmade filmen eller serierna och till musiken vi kan lyssna på hemma. Men det är ju helt annorlunda att uppleva kultur live, och det har också enormt stor betydelse för vårt samhälle. Därför är jag också glad över engagemanget här i kammaren, bland annat när det gäller regleringsfrågorna. Jag tycker att det är viktigt att vi diskuterar detta framåt när det handlar om den stegvisa återöppningen. Regeringen gav förra veckan i uppdrag till Folkhälsomyndigheten att fördjupa de analyser man redan har tagit fram så att vi kan ta de här stegen så transparent som möjligt. Jag vet att detta är viktigt för aktörerna, och det är också något som vi löpande diskuterar med dem.
Fru talman! Tack, statsrådet, för engagemanget för kultursektorn! Astrid Lindgrens Värld är ju en fantastisk plats, som statsrådet själv har upplevt. Det har utvecklats ganska mycket sedan dess, på senare år. Det var en vitamininjektion när kommunen kunde sälja det till Astrid Lindgrens familj. En kommun ska inte ägna sig åt den typen av verksamhet; det var en nödlösning i en akut ekonomisk kris. Nu har parken ungefär 500 säsongsarbetare. En stor mängd ungdomar i trakten har detta som sin första arbetsplats och tränar sig i att passa tider, ta ansvar och sköta ekonomi i en kassa, till exempel - för att inte tala om alla barnskådespelare och de vuxna. Utöver det har man ungefär 50 åretruntanställda i staben. Detta ger som sagt ringar på vattnet och påverkar hela bygden, åtminstone inom en tiomilsradie. Även i Jönköping, Växjö och Linköping annonserar hotellen om att det är bra avstånd till Astrid Lindgrens Värld. Det är alltså en motor för hela bygden. Det är väldigt välkomna besked som statsrådet ger; jag vill återigen tacka för dem. Jag tror att detta ändå kommer att ge en trygghet när man planerar, med ansvar för en så strikt tillbakahållen smittspridning som möjligt och med ett ökat antal vaccinerade. Jag är faktiskt som sjuksköterska själv med och hjälper till att vaccinera för att få upp antalet lite grann. Vi kan i och med detta förhoppningsvis se fram emot sommaren med ganska stor tillförsikt.
Fru talman! Som jag inledde med att säga strävar regeringen efter att så snart som smittläget tillåter öppna upp samhället mer. Vi har också varit tydliga med att grundlagsfästa fri och rättigheter inte ska begränsas längre än nödvändigt. Jag är väldigt glad över att vi i fredags kunde skicka ut förslaget på lite uppdaterade regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på remiss. Om smittläget och läget i hälso och sjukvården tillåter det är förslaget att de nya reglerna ska träda i kraft den 17 maj. Jag vill åter understryka vikten av att vi nu planerar framåt. Det uppdrag som regeringen förra veckan gav Folkhälsomyndigheten att vidareutveckla och konkretisera förutsättningar och förslag på smittskyddsåtgärder framöver är viktigt, för transparens är någonting som är efterfrågat. Pandemin möjliggör inte alltid att veta saker långt i förväg, men ju mer som är på bordet, desto mer kan man planera, även om det inte är beslutat än. Jag hoppas naturligtvis också att det evenemangsstöd som vi nu jobbar för att utforma och sjösätta så snart som möjligt underlättar för ett återöppnande och för att våga planera verksamheter. Detta är ju en del av ett svar på riksdagens tillkännagivande, vilket jag tycker visar på det breda engagemang som finns för kulturens överlevnad och återstart. Jag kan avsluta med att säga att jag ser fram emot en fortsatt dialog med kulturlivet, idrottsrörelsen och evenemangsrörelsen, som också är en väldigt stor del av besöksnäringen i vårt land, men också med övriga partier i riksdagen om hur vi kan fortsätta att säkra ett levande kulturliv i hela landet.